Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag uppfattar som utomordentligt positivt och glädjande. Jag kan inte förstå annat än att det som utrikesministern nu har sagt innebär att det är slut med diskrimineringen av de frivilliga försvarsorganisationerna. När det riksdagsbeslut som utrikesministern talar om fattades var det ju beklagligtvis endast moderata samlingspartiet som hävdade att de frivilliga försvarsorganisationerna skulle vara likaberättigade med de övriga. Frivilligorganisationerna skulle enligt Övriga partier endast undantagsvis få vara med. Jag tycker att utrikesministerns fasta förklaring här i motsatt riktning är hoppingivande. Jag är helt enig med utrikesministern om att projektpengar inte skall fördelas efter organisationernas politiska målsättningar. I så fall skulle t.ex. organisationer anslutna till mitt parti vara uteslutna om utrikesministerns målsättningar skulle vara styrande. Att jag tog upp målsättningar som står i strid med vår säkerhetspolitik berodde endast på att jag ville understryka att maninte uteslutert.ex. de organisationer som pläderar för värnpliktsvägran, medan man utesluter dem som består av människor som frivilligt arbetar inom försvaret. För undvikande av missförstånd vill jag också säga att det inte är så att frivilligorganisationernas projekt är avsedda för spridning av upplysning framför allt bland försvarets personal utan, på grundval av de stora offentliga arrangemang som det gäller, för att sprida upplysning bland allmänheten. Man har ansökt om bidrag för skärmutställningar, utställningar i samband med Regementets dag osv. Den upplysning som skall bedrivas inom den militära organisationen tycker jag att man skall ha resurser till inom denna. Jan Bergqvist, som jag tycker inte alls svarade på någon fråga, sade att beredningsgruppen har ett besvärligt arbete, och det tror jag också, eftersom det finns många fler ansökningar än vad det finns pengar till. Allsidigheten i ledningsgruppens sammansättning vill jag ifrågasätta. Det framhölls litet försåtligt i utrikesministerns svar att den har ledamöter från jordbrukskooperationen, fredsrörelserna osv. Det är väl ändå fråga om handplockade personer, och deras organisationer har inte alls haft något att göra med deras tillsättning. Man kan väl säga att Jan Bergqvist representerar Svenska FN-förbundet, liksom Anders Wijkman Röda korset, men varför just Livsmedelsarbetareförbundet och jordbrukskooperationen skulle ha speciell kompetens i detta sammanhang är svårare att förstå. Inte heller är kanske en pensionerad biskop den bästa officiella representanten för kyrkorna. Alltnog, jag hoppas att i fortsättningen kriterierna utbildningsmöjligheter, upplysningsverksamhet och kvalitet kommer att väga tungt, inte bara, som sades i slutet av svaret, spridningseffekt, engagemang osv. Tyvärr kan även dåliga projekt spridas med engagemang och, om man använder modern kommunikationsteori, även med stor spridningseffekt. Svaret var dock, som sagt, glädjande.

Herr talman! Mats O Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka naturvårdsintressena vid behandling av mål enligt vattenlagen. Interpellationen har framställts med anledning av kammarkollegiets bevakning av naturvårdsintressena i ett aktuellt fall i nedre Dalälven. Enligt uppgifterna i interpellationen har kammarkollegiet, som företräder de allmänna intressena, träffat en uppgörelse med kraftintressenterna i strid med önskemålen från vederbörande kommun, vederbörande länsstyrelse och naturvårdsverket. Uppgörelsen skulle gå ut på att kraftintressenterna befrias från sin hittillsvarande skyldighet att hålla laxtrappor och att släppa fram vatten i dessa. Därmed skulle vattentillförseln strypas i ett område som har ansetts viktigt från naturvårdssynpunkt, nämligen Båtforsområdet. Låt mig börja mitt svar med att påpeka att vi sedan den 1 januari 1984 har en ny vattenlag, som har ersatt 1918 års vattenlag. Vid tillkomsten av den nya lagen tillmättes naturvårdsintressena betydligt större vikt än i den gamla lagen. Först och främst har bestämmelserna om när ett vattenföretag skall anses tillåtligt ändrats. Detta har skett bl.a. med tanke på att de allmänna intressena — och till dem hör naturvårdsintressena — skall kunna ges en större tyngd än tidigare. Reformerna stannade emellertid inte vid tillståndet för att påbörja vattenföretaget. Vidgade möjligheter att ompröva villkoren för tillstånd har också införts. När vattendomstolen ger tillstånd skall den föreskriva efter hur lång tid omprövning får ske med hänsyn till allmänna intressen. Tiden får inte sättas kortare än 10 år och inte längre än 30 år från det domen vinner laga kraft. Omprövning kan emellertid komma till stånd tidigare än efter den föreskrivna tiden, om väsentliga förändringar har skett i vattenförhållandena. Liksom tidigare har bl.a. kommunerna rätt att när som helst begära omprövning av vattendomstolens bestämmelser om innehållande eller tappning av vatten. En förutsättning är dock att kommunernas krav motiveras av hänsyn till den allmänna miljövården, vari innefattas naturvårdsintresset, eller till hälsovården eller fisket. Den gamla vattenlagen gav mer begränsade möjligheter att få till stånd en ny prövning av villkoren för ett vattenföretag. Det fanns i praktiken inte någon möjlighet att få ändringar med hänsyn till allmänna intressen förrän 60 år hade förflutit från vattenbyggnadens fullbordan. Övergångsbestämmelserna till den nya vattenlagen innebär emellertid att tillstånd som har meddelats enligt den gamla lagen efter hand kommer in under den nya lagen när det gäller reglerna om omprövning. Det framhölls i propositionen om den nya vattenlagen att behovet av omprövning uppenbarligen var särskilt stort i fråga om äldre vattenföretag. Det utsades direkt i propositionen att gamla tillstånd kunde ha meddelats utan att man hade tagit sådana hänsyn till motstående allmänna intressen som skulle ha skett vid en senare bedömning. Av dessa skäl skulle omprövningsreglerna gälla också äldre tillstånd. Av rättssäkerhetsskäl ansågs det dock nödvändigt att föreskriva en viss övergångsfrist beträffande omprövning av villkoren för företaget på grund av allmänna intressen. Omprövning på den grunden får sålunda ske först sedan tio år har förflutit från nya vattenlagens ikraftträdande. Den nya vattenlagens reglering har enligt min mening i betydande utsträckning stärkt naturvårdsintressenas ställning vid tillståndsgivning till vattenföretag. Den innefattar också väsentligt ökade möjligheter att ompröva villkoren för meddelade tillstånd. Efter en övergångstid kommer även alla gamla tillstånd att kunna omprövas fullt ut enligt den nya lagen. Enligt min bedömning finns det generellt sett inte något behov att förändra den nya vattenlagen för att stärka naturvårdsintressena. Det fall som har gett anledning till interpellationen är — efter vad jag har inhämtat — en fråga som behandlas i två sammanslagna mål i vattendomstolen. Båda målen anhängiggjordes före den nya vattenlagens ikraftträdande. Det ena, som kom år 1973, är ett s.k. nyprövningsmål. I det målet har kammarkollegiet begärt ny prövning av villkoren för tillståndet till Untra kraftverk. Ursprungligen yrkade kollegiet dels vissa fiskeavgifter, dels viss minimitappning genom Båtforsområdet. Detta område hade genom kraftverkets tillkomst avstängts från kontinuerlig genomströmning i älven. Det andra målet, som anhängiggjordes år 1979, är ett vanligt ansökningsmål. I detta senare mål har kraftverksägaren ansökt om befrielse från skyldigheten att hålla laxtrappor och att släppa vatten i dem. Efter uppgörelse med kraftverksägaren om fiskeavgifterna har kammarkollegiet i nyprövningsmålet återkallat sitt yrkande om viss minimitappning. Vidare har kollegiet medgett kraftverksägarens ansökan i laxtrappemålet. Enligt vad kollegiet har gjort gällande innebär detta dock inte att tillförseln av vatten till Båtforsområdet helt stryps, bara att den minskar något. Målen har som sagt lagts samman för gemensam handläggning. Inget av dem är ännu avgjort av vattendomstolen. Jag anser att jag i princip inte bör närmare kommentera ett pågående mål. Dock vill jag framhålla följande. Gamla mål av det här slaget skall fortsätta att handläggas enligt de äldre bestämmelserna. Efter återkallelsen kvarstår för vattendomstolen att pröva frågorna om befrielse från skyldigheten att hålla laxtrappor och att släppa vatten i dem. Dessa frågor är indispositiva, dvs. domstolen har skyldighet att oavsett parternas inställning pröva om det med hänsyn till bl.a. fiskeoch naturvårdsintressena kan tillåtas att laxtrapporna tas bort och vattentillförseln genom dem stryps.

Herr talman! Mats O Karlsson tog upp frågan om lämpligheten av kammarkollegiets ställning i vattenmål, och jag vill därför något utveckla bakgrunden till den ordning vi har. Vid tillkomsten av den nya vattenlagen diskuterades hur de allmänna intressena i framtiden bäst skulle bevakas. Enighet rådde om att vid den ursprungliga tillståndsprövningen skulle olika fackmyndigheter ha rätt att framföra sina synpunkter direkt till vattendomstolen. Det önskemålet är också tillgodosett i processen. Vattendomstolarna har vidare en långtgående skyldighet att utan yrkanden pröva olika frågor, särskilt i vad mån hänsyn skall tas till allmänna intressen — jag strök under det redan i mitt svar på interpellationen. Underlag till sådana hänsynstaganden får domstolen bl.a. genom de yttranden som skall inhämtas från olika fackmyndigheter. — Detta var man ense om när man tog fram förslaget till ny vattenlag. Däremot bröt sig meningarna något när det gällde frågan om vem som skulle ha rätt att som part företräda det allmänna. Det gällde dels rätten att överklaga avgöranden i tillståndsärenden, dels rätten att självständigt väcka talan, bl.a. om ändrade villkor. Sedan lång tid har det varit en uppgift för kammarkollegiet att som part företräda de allmänna intressena i vattenmål. 1962 fick därtill kommunerna rätt att självständigt föra talan för sådana allmänna intressen som kommunen har att bevaka. Vissa remissinstanser ville ge fackmyndigheterna rätt att självständigt överklaga avgöranden i tillståndsfrågor. En del ville att fackmyndigheterna dessutom skulle få rätt att självständigt väcka talan, bl.a. om ändrade villkor. Dessa förslag avvisades i propositionen om den nya vattenlagen. Det framhölls att man måste begränsa antalet parter som kan ta självständiga processuella initiativ för det allmänna. Riksdagen godtog propositionen i den delen, och ingen diskussion i frågan fördes i utskottet. Självfallet skall kammarkollegiet när man hanterar de här målen ha nära samråd med fackmyndigheter och andra. Hur kammarkollegiet i detta enskilda fall har handlagt ärendet skall jag inte kommentera.

Herr talman! Jag betraktar det också som en stor framgång i den nya vattenlagen att kommunerna har fått rätt att själva väcka talan inför vattendomstolen för att hävda de allmänna intressena. Det tror jag är en garanti för att vi inte i fortsättningen skall behöva uppleva sådana fall som Båtforsen är ett exempel på. Jag undrar dock om inte kammarkollegiet behöver en förstärkt instruktion om hur samråden med myndigheterna skall gå till. Enligt vad jag har inhämtat när det gäller just Båtforsärendet har man inte tillgodosett vad jag menar är elementära krav på samråd och lyhördhet för fackmyndigheterna. Jag tror att de behöver en förstärkt ställning gentemot kammarkollegiet. Sedan avtalet träffades på försommaren har det inträffat, som jag ser det, mycket remarkabla händelser utöver detta. Direkt efter det att avtalet var träffat skred kraftbolaget till verket och murade igen den laxtrappa som hittills har släppt igenom vatten till Båtforsen, oaktat att det —som framgår av svaret på min interpellation — krävs en vattendom för en sådan åtgärd. Det är nu föremål för polisutredning. Tierps kommun har vädjat till kammarkollegiet att upphäva avtalet. Den ideella naturvården, Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening, har vädjat till vattendomstolen och kraftverksintressenterna att häva avtalet. Länsstyrelsen i Uppsala län har tillgripit naturvårdslagen och förklarat området för interimistiskt naturreservat och begärt handräckning för att öppna laxtrappan igen. Av den publicitet som frågan gett framgår att det finns olika uppgifter om vad det är som kammarkollegiet har befogenheter att sluta avtal om och vad som är beroende av vattendomstolens prövning. Kraftbolaget har alltså på grundval av avtalet redan verkställt stängning av laxtrappan. Kammarkollegiets företrädare och även en vattendomare har talat om formell fastställelse i domstolen. Justitieministern säger i sitt svar till mig att vattendomstolen skall pröva hela ärendet, oavsett parternas inställning. Avtalet innehåller en ekonomisk ersättning från kraftverksintressena om alla krav återtas av kammarkollegiet. Vad händer om vattendomstolen ej godkänner delar av avtalet? Faller hela avtalet? Dessutom kan, som vi har diskuterat, kammarkollegiet återkalla eller underlåta att föra fram krav som naturvårdsintressena önskat ha med i målets behandling. Jag skulle gärna vilja att justitieministern klargör var gränsen går mellan vad kammarkollegiet har befogenheter att träffa avtal om och vad som är beroende av vattendomstolens prövning.
Herr talman! Jag har full förståelse för att statsrådet inte kan ge sig in på uttalanden om ärenden som är föremål för domstolsprövning.
Herr talman! Jag har redan sagt — vilket ju Mats O Karlsson har uppfattat — att vattendomstolen prövar frågan om laxtrappan alldeles oavsett parternas inställning. På vad sätt avtalet skulle påverkas för det fall att domstolen — i strid med vad som uppenbarligen har förutsatts i avtalet — skulle föreskriva att Prot.
Av svaret på min interpellation och av vårt meningsutbyte här i kammaren framgår klart att justitieministern liksom jag är mycket angelägen om att naturvårdsintressena också vid mål enligt vattenlagen skall ha en stark ställning när allmänintresset skall hävdas gentemot exploateringsintressena. Jag är nöjd med den samstämmigheten, och jag kommer för min del att noga följa den fortsatta handläggningen av detta ärende. Vid behov återkommer jag till justitieministern i frågan.
1985/86:23 laxtrappan skall vara kvar är ju i första hand en fråga som de avtalsslutande 8 november 1985 rt får ta ställning till. Det får de gö t bakgrund av de allmä parterna får ta ställning till. Det får de göra mot bakgrund av de allmänna Om förstärkt bevak avtalsrättsliga regler som gäller. Ytterst kan det här bli fråga om en tvist i å årds domstol, och jag skall inte uttala mig om en tänkbar utgång av en sådan tvist. ER Så Peru Sr intressena i vattenmål

Herr talman! Anita Gradin sade nu att det inte bara var psykisk abnormitet som skulle kunna åberopas för att en flykting skall få stanna i Sverige av humanitära skäl. Då förutsätter jag att invandrarministern tar ett samtal med bl.a. förtroendeläkarna på statens invandrarverk, som inte känner till detta faktum. Jag förutsätter också att invandrarministern diskuterar med berörda myndigheter huruvida det skall anses vara tillräckligt att det i läkarintyg sägs att barn är ”transportabla” för att de skall kunna förpassas ut ur Sverige. Jag skulle vilja påstå att det är ytterligt svårt att finna att man följer lagens intentioner om att låta flyktingar stanna av humanitära skäl när man fortsätter att direktavvisa barnfamiljer, när man fortsätter att avvisa barnfamiljer till Libanon och när man fortsätter att säga nej till obligatorisk barnpsykiatrisk utredning.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat finansministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att personer som driver restaurangrörelse inte skall straffas med indraget serveringstillstånd — en alkoholpolitisk åtgärd — i en fråga som gäller misstänkt bokföringsbrott. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Gullan Lindblad hänvisar till ett fall i Karlstad där en restaurangägare fått sitt tillstånd att servera alkoholdrycker indraget. Anledningen till indragningen är enligt henne att skattemyndigheterna i Jönköpings län funnit brister i bokföringen i en rörelse som ägaren har drivit där tidigare. Gullan Lindblad anser att ett misstänkt skattebrott inte bör påverka innehavet av ett serveringstillstånd. Hon pekar på att tillståndet har dragits in innan dom i skattemålet är avkunnad. För drygt ett och ett halvt år sedan ställde Margit Gennser en nästan likadan fråga i en interpellation. Förhållandena har inte förändrats sedan dess, och mitt interpellationssvar nu blir i princip detsamma som den gången. De nuvarande reglerna om tillståndsprövning utformades år 1977 för att förebygga och undanröja alkoholpolitiska olägenheter vid alkoholservering. Vid en ansökan om tillstånd skall sökandens personliga lämplighet prövas. Denna prövning innefattar ett krav på att sökanden skall ha ekonomiska förutsättningar att sköta rörelsen, så att denna inte ges en inriktning som medför alkoholpolitiska olägenheter. Enligt 64 § lagen om handel med drycker skall länsstyrelserna i vissa fall ingripa mot redan meddelade tillstånd genom att återkalla tillståndet eller begränsa det. En tillståndshavare kan också meddelas varning eller särskilda föreskrifter. Enligt paragrafens första stycke skall länsstyrelsen ingripa vid brister i fråga om ordning, nykterhet och trevnad eller när bestämmelser i lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter inte iakttas. Bl.a. gäller här bestämmelserna om bokföring i 70 §. Enligt andra stycket i 64 § skall länsstyrelsen också ingripa då tillståndsha 12 november 1985 varen inte längre kan anses lämplig att bedriva försäljning av alkoholdrycker eller om annars förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger. Detta andra stycke fick sin nuvarande lydelse genom en lagändring år 1982. I lagtexten infördes då uttryckligen som en grund för ingripande det förhållandet att en tillståndshavare inte längre bedöms vara lämplig att driva serveringsrörelse. Lagändringen tog sikte på bristande lämplighet på grund av ekonomisk misskötsamhet. Av propositionen med förslag till ändring framgår bl.a. att uppgifter om ekonomisk misskötsamhet inte automatiskt får diskvalificera en tillståndshavare eller utgöra grund för ingripande. I stället skall länsstyrelsen göra en utredning som läggs till grund för en samlad bedömning. En förutsättning för ingripande borde enligt propositionen vara att misskötsamheten varit betydande. Det framhölls att skatteskulder kunde bero på affärsmässiga betingelser. Ingripanden skulle ske mot dem som systematiskt missköter skatteoch avgiftsbetalningar eller allvarligt åsidosätter bokföringseller uppgiftsskyldighet. Vid riksdagsbehandlingen av förslaget förordades också en viss försiktighet vid bestämmelsernas tillämpning. Socialstyrelsen har senare meddelat anvisningar i enlighet med dessa riktlinjer. Av uppgifter som jag har inhämtat från socialstyrelsen framgår att ärenden om återkallelse kan bli aktuella efter en företagen taxeringsrevision. Den vanligaste grunden för ett ingripande av tillståndsmyndigheten till följd av revisionen är då emellertid inte att det uppdagats att tillståndshavaren kan misstänkas för att ha fuskat med skatter och avgifter. I stället är det väsentligaste i sådana fall oftast att det genom revisionen har upptäckts att tillståndshavaren haft en bristfällig bokföring över sin alkoholservering och lämnat felaktiga eller direkt missvisande uppgifter till länsstyrelsen om omfattningen av dryckesförsäljningen. När det i dessa fall varit klarlagt att bristerna varit betydande har tillstånd återkallats. De skattemässiga konsekvenserna av taxeringsrevisionen är då av underordnad betydelse från alkoholpolitisk synpunkt. Jag vill också nämna att regeringen nu har tagit ställning till ekokommissionens förslag som rör bl.a. restaurangbranschen. Regeringen har valt en annan väg än kommissionen och har i en lagrådsremiss, som nu behandlas i lagrådet, föreslagit att en utökad vandelsprövning försöksvis skall införas för restaurangidkare som serverar alkoholdrycker. I syfte att åstadkomma detta har regeringen föreslagit en komplettering av lämplighetskravet vid tillståndsprövningen för servering av alkoholdrycker enligt lagen om handel med drycker. I lagförslaget anges uttryckligen att vid prövningen särskild hänsyn skall tas till lämpligheten med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra skyldigheter mot det allmänna. Lämplighetskravet skall gälla även för redan meddelat tillstånd. En utvärdering kommer att ske av försöksverksamheten. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat är det inte aktuellt att göra några ändringar i lagstiftningen av det slag som Gullan Lindblad frågar efter.

Prot. 1985/86:25 Herr talman! Jag tackar socialminister Sigurdsen för svaret, som tyvärr gör 12 november 1985 mig ganska oroad. Statsrådet hänvisar nämligen i huvudsak tillettinterpellaa ZXZ — AA Om villkoren för till tionssvar den 19 mars 1984 och anser att förhållandena i stort sett är Vänd Ik oförändrade. Ja, dess värre är de det. Sedan dess har åtminstone det hänt, att RÅ TE SR holhaltiga drycker ytterligare ett tjugotal restaurangägare blivit offer för en som jag anser horribel lagstiftning, som rycker undan försörjningsmöjligheterna för dem på grund av misstänkt ekonomisk brottslighet. Jag hade faktiskt hoppats att socialministern skulle bli djupt upprörd över ett sådant sakernas tillstånd. De människor som råkar ut för denna lagstiftning och som vi nu diskuterar anser minsann att lagstiftningen har stora brister och ger stort utrymme för rättsosäkerhet och godtycke. De tycker också att det är skändligt att de skall bli utsatta för att man drar ifrån dem deras möjlighet att fortsätta en verksamhet där de har visat sig skötsamma, bara därför att det föreligger misstanke om brott inom ett helt annat verksamhetsområde. Nu skall alltså lagstiftningen enligt socialministern ytterligare förvärras. Det oroar mig, och jag antar att det oroar alla restaurangägare i Sverige som har en seriös verksamhet att bedriva. Jag fick heller inte några egentliga svar på mina frågor. Jag hade frågat: Var finns rättssäkerheten för mannen i det konkreta exempel jag hade angivit, när det kan gå till så här? Och var finns jämställdheten för hans fästmö, som riskerar att mista sitt serveringstillstånd därför att myndigheterna anser att det föreligger ett bulvanförhållande på grund av en samboenderelation? Mina frågor kvarstår, och jag vill gärna ha socialministerns synpunkter på de här två frågeställningarna. Det kan vält.ex. inte vara rimligt att en kvinna i nådens år 1985 skall ”åka dit” bara för att hennes man är misskötsam, om hon själv sköter verksamheten på ett tillfredsställande sätt? Men så går det till i dag. Det aktuella fall som jag har redogjort för är tyvärr ett i en rad olika ärenden där lagstiftningen möjliggör denna fiskala inställning till restaurangnäringen, tjänstemannavälde och godtyckligt förfarande. En jurist här i Helsingfors är för närvarande ombud för minst 20 restaurangägare som har hamnat i den situation jag har talat om här. Jag kom själv i nära kontakt med den här lagstiftningen för några år sedan i ett ärende som gällde Stadshotellet i Karlskoga. Det föranledde mig då att skriva en motion i ärendet, och jag har sedan följt lagstiftningen med stort intresse. Skatteutskottet har faktiskt uttalat att ”det kan ligga viss fara i att tillämpa en lagstiftning med ett rent alkoholpolitiskt syfte för att bekämpa ekonomisk misskötsamhet eller brottslighet enbart på den grunden att anmärkningarna av ekonomisk art skulle kunna medföra risker för alkoholpolitiska olägenheter”. När jag nu ställt den här interpellationen har jag fått en rad telefonsamtal och brev. Jag vill citera ett brev just från förutvarande ägarinnan till Stadshotellet i Karlskoga. Det levandegör hur en människa känner när hon blir offer för denna orimliga lagstiftning. Hon skriver: ”Själv har jag och min man blivit hårt drabbade av de luddiga regler som gäller — — —. Inkopplade jurister menade att ”som detta ärende behandlades J| fick det bara inte gå till', men ingen kunde hjälpa oss, då det råder ett fruktansvärt tjänstemannavälde i Sverige. Slutet på vår historia blev naturligtvis konkurs. Besvikna på svenska myndigheter, politiker och i stort sett allt här hemma sålde vi vårt hem och flyttade till Spanien. Vi har nu i två år bott och drivit en liten restaurang på Kanarieöarna — — —. Jag hoppas nu på en snar förbättring för oss vanliga medborgare som vill arbeta i och för Sverige — — —.” Men kvinnan hoppas tydligen förgäves på Sveriges regering. Det lagförslag som vi nu har fått presenterat för oss kommer tydligen att handla om en vandelsprövning genom en skärpning av 40 § ilagen om handel med drycker. Alternativet hade, såvitt jag förstår, varit ett system för näringstillstånd enligt ekobrottskommissionens förslag, dvs. en utökad etableringskontroll för restaurangnäringen. Båda förslagen är dåliga. Det är som att välja mellan pest och kolera. Jag nödgas konstatera att det sannerligen inte är alkoholpolitiska hänsyn som har legat till grund för propositionen. Inte heller har rättstryggheten fått vara ledstjärna, utan det är ekobrottskommissionen som fått vara ledande när det gäller regeringens ställningstagande. Jag hoppas att lagrådet har mycket att erinra mot den föreslagna lagstiftningen, som ger mycket av godtycke och rättsotrygghet.

Herr talman! Ja, jag vet att det i Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna har tagits upp ett fall som gäller klagomål mot Sverige i fråga om återkallelse av serveringstillstånd. Gullan Lindblad vet också lika väl som jag att jag inte kan gå in och diskutera det enskilda fall som Gullan Lindblad tar upp. Återkallelsebeslutet har överklagats, och ärendet skall prövas i socialstyrelsen. Jag tycker lika väl som Gullan Lindblad att det är viktigt att vi har rättstrygghet i det här landet — och det tycker jag att vi har. Men vi får inte heller glömma bort att ekonomisk misskötsamhet och ekonomisk brottslighet är ett stort problem, inte minst inom restaurangbranschen. Jag vill än en gång påpeka att det är viktigt med rättssäkerhet och även säga att ingripanden som görs kan överprövas av socialstyrelsen. Den utredning som arbetat med lagen om handel med drycker, alkoholhandelsutredningen, har föreslagit att besvären i stället skall gå till kammarrätten, med möjlighet att föra målen vidare till regeringsrätten. Betänkandet har just remissbehandlats, och vi håller på med propositionsskrivandet. Jag menar att det på detta område är nödvändigt med en lagstiftning som är ganska hård. Den lagändring som Gullan Lindblad här diskuterar är av så sent datum som 1982.

Herr talman! Jag vill först säga att jag naturligtvis inte kräver att vi skall gå in på det enskilda ärende som jag har redogjort för i min interpellation. Det har jag tagit upp som ett principfall. Mina frågeställningar är fortfarande kvar. Tycker verkligen socialministern att nuvarande lagstiftning på detta område ger svenska medborgare rättssäkerhet? Jag anser att det tyvärr är ekobrottskommissionen som alltför mycket har fått ligga bakom om inte den i dag gällande så åtminstone den föreslagna lagstiftningen. Jag kan återge vad ekobrottskommissionen bl.a. sade i sitt betänkande om näringstillstånd, SOU 1984:8: Branschen i fråga — det gäller alltså restaurangnäringen — erbjuder genom sin verksamhetsstruktur goda möjligheter för den som vill fiffla att sätta sina planer i verket. Jag tycker att det är ganska otroligt att man enligt svensk lag inom vissa näringar först måste bevisa sin oskuld för att inte betraktas som en presumtiv brottsling. Det är alltför mycket av detta tänkesätt som präglar denna lagstiftning, och jag hade hoppats att socialministern skulle vilja ändra på detta och få en förbättring till stånd. De förslag inom alkohollagstiftningen som utredningen i övrigt har kommit fram till kommer att medföra vissa förbättringar. Det blir litet mindre krångel och administration. Jag är inte den som på något sätt förringar vare sig alkoholpolitiska strävanden eller ambitionen att beivra ekonomisk brottslighet. Jag försvarar naturligtvis inte misskötsamhet på något av dessa områden. Men jag anser att det borde vara självklart att man skiljer mellan — förlåt mig, herr talman —lort och pannkaka. I nuvarande lagstiftning blandar man samman två skilda lagkomplex. Jag kan straffas i en verksamhet — man slår undan grundvalarna för min fortsatta försörjning och möjlighet att betala eventuella restskatter och annat — därför att jag är misskötsam inom ett helt annat område eller, vilket är det värsta, är misstänkt för att vara misskötsam. Drar vi ut konsekvenserna av en sådan lagstiftning, kan faktiskt åkeriägaren mista sitt körkort eller elektrikern sin behörighet om de visar sig misskötsamma på ett helt annat område eller är misstänkta för ekonomisk brottslighet. Detta kan inte vara rimligt i svensk lag. Jag hoppas fortfarande att socialministern tänker om och kommer med ett förslag som är klart och redigt och enligt vilket man blir straffad på det område där man gör sig skyldig till brottet och inte inom ett annat där man sköter sin verksamhet med, som det heter, ordning, nykterhet och trevnad.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Raoul Wallenbergs öde har, alltsedan han bortfördes från Budapest i januari 1945, intresserat väldigt många människor. Få frågor har sedan andra världskrigets slut förblivit så gåtfulla som just denna. Under årens lopp har givetvis många ansträngningar gjorts för att bringa klarhet i vad som verkligen hände. Inte bara Sverige har gjort efterforskningar. Även andra länder — kanske främst USA, där Wallenberg är hedersmedborgare sedan 1981 — har gjort stora ansträngningar. Även i riksdagen har frågan debatterats vid åtskilliga tillfällen, senast för bara några veckor sedan. Raoul Wallenberg gjorde med säkerhet en av andra världskrigets största individuella insatser. Han gjorde det inte som en traditionell krigshjälte, utan han gjorde det i mänsklighetens tjänst. Exakt hur många människor som räddades genom hans försorg är naturligtvis svårt att uppskatta, men siffror uppemot 100 000 har nämnts. Ännu i dag kan många av dessa människor vittna om att de har Raoul Wallenberg att tacka för sina liv. Det vilar, herr talman, en sorts diskret skam över en rad av de svar på frågor rörande Raoul Wallenberg som olika utrikesministrar gett under årens lopp. Mellan raderna lyser frågorna igenom: Har vi gjort allt som stått i vår makt? Kunde vi ha gjort något ytterligare? Har tillräckligt många enträgna frågor ställts vid tillräckligt många tillfällen? Frågorna förblir obesvarade. I skilda sammanhang har kritik framförts mot olika regeringars sätt att hantera frågan. Jag har inte för avsikt att nu ta upp denna polemik utan kommer att inrikta mig på dagens situation och på vad som kan göras nu.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 Men samtidigt som jag särskilt vill peka på utrikesministerns egna ord, som han upprepar i dag, nämligen ”varje lägligt tillfälle”, vill jag ställa följande fråga till utrikesministern: Har regeringen framfört någon vädjan till den amerikanske presidenten att ta upp frågan vid sitt möte med ledaren för Sovjetunionen om någon vecka eller ämnar regeringen framföra en sådan vädjan?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 Givetvis avgör USA:s regering själv, vid varje tillfälle, vilka frågor den skall ta upp. Men genom en förfrågan, eller en vädjan, från den svenska regeringen skulle vi visa att vi har intresse av att frågan tas upp. Om frågan på det här viset aktualiserades, vore det inte första gången Sverige och USA agerar gemensamt i ärendet. Vid Madridkonferensen gjordes ett svenskt inlägg mot bakgrund av att vittnen givit indikationer på att Raoul Wallenberg, trots att många år förflutit efter försvinnandet, fortfarande kunde vara i livet. Den svenska framställningen fick stöd av USA, Storbritannien och Schweiz. I det amerikanska inlägget sägs bl.a.: ”Det har nyligen förekommit uppgifter att han fortfarande kan vara i livet.” I det engelska inlägget nämns likartade ord. I ett brev av den 20 september i år framför Raoul Wallenberg-föreningen också en vädjan till den amerikanske presidenten att ta upp frågan vid sitt möte med Gorbatjov. En sådan vädjan skulle givetvis få ökad tyngd om regeringen ansluter sig till den. Det gäller för den svenska regeringen att inte missa någon chans att få klarhet i Raoul Wallenbergs öde. Ju längre tiden går, desto viktigare blir detta. Vi tvingas acceptera det faktum att om Raoul Wallenberg fortfarande ärilivet, så är han i dag en gammal man, som kanske tillbringat 40 år i Gulag. Reaktionen på det svenska inlägget vid Madridkonferensen visar att andra länder inte är likgiltiga inför Raoul Wallenbergs öde. Just av det skälet kan det kanske vara av värde att Sverige visar sitt intresse genom att framföra en vädjan om att frågan tas upp om någon vecka. Om regeringen inte har för avsikt att göra detta, tycker jag — med förlov sagt — att det är en något nonchalant inställning.

Herr talman! Även om det lönar sig föga att beklaga att de svenska insatserna för att bringa klarhet i vad som hänt Raoul Wallenberg och för att få honom frigiven har varit för dåliga och verkningslösa, måste man en sådan här dag med upprördhet betona att de har varit det. Det intresse som finns runt om i världen för Raoul Wallenberg avtar inte — tvärtom får vi många bevis på att intresset ökar. Det är inte bara ett intresse hos de människor som har Raoul Wallenberg att tacka för sina liv, utan det är ett intresse och ett engagemang hos alla som hyllar och vördar vår store landsman. Utrikesministerns svar här i dag är viktigt av två anledningar. Den första anledningen är följande. Det förestående mötet mellan den nye Sovjetledaren och USA:s president är, som Per Stenmarck sade, av stor betydelse även för möjligheterna att få klarlagt Raoul Wallenbergs öde. President Reagan har lovat att göra sitt yttersta. Det löftet återfanns bl.a. i det tal som presidenten höll när Raoul Wallenberg utnämndes till amerikansk hedersmedborgare. Det är därför av yttersta vikt att frågan kommer upp på dagordningen i Geneve. Hundratusentals människor från hela världen har vänt sig till presidenten med vädjan om att han skall ställa krav om Raoul Wallenbergs frigivande. Det finns säkert ledamöter av detta parlament som har vädjat. Folkpartiets partiledare har skrivit till presidenten. Raoul Wallenberg-föreningen och Raoul Wallenbergs anhöriga kan inte nog betona hur viktigt mötet i Genéve är. Det är därför angeläget att få veta vilka ansträngningar Sveriges utrikesminister gör för att försöka få upp ärendet på dagordningen. Svaret innehöll ingenting om detta. Den andra anledningen till att utrikesministerns svar är av särskilt intresse är att Sten Andersson är ny i ämbetet. Vi måste få klarhet om vår nye utrikesminister helhjärtat stöder alla ansträngningar att få Raoul Wallenberg frigiven och att han helhjärtat kommer att ta initiativ i ärendet. Precis som i svaret till Hadar Cars den 24 oktober sade Sven Andersson i dag att man kommer att gripa varje lägligt tillfälle att få klarhet. Det låter i mina öron ganska passivt. Vi vill ha ett bevis på ett större engagemang. Hadar Cars fick inget besked den 24 oktober om utrikesministern avser att försöka påverka så att frågan kommer upp i Genåve. Därför hoppas vi få det svaret i dag, så att det står klart att vi gör vårt yttersta och att utrikesministern helhjärtat stöder det.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att den sista delen av utrikesministerns svar är utomordentligt positiv. Men jag hävdar också att så länge regeringen inte vädjar till USA om att man tar upp Raoul Wallenbergfrågan i sina samtal med Sovjets företrädare, lever inte utrikesministern upp till sina egna och till statsministerns ord om att — jag citerar ordagrant—” gripa varje lägligt tillfälle att få klarhet”. Oavsett vad utrikesministern här säger är det en smula underligt att andra länder ofta har varit mera offensiva än Sverige i denna fråga, åtminstone under senare år. Sålunda krävde president Reagan på 40-årsdagen av Raoul Wallenbergs försvinnande en fullständig redogörelse från Sovjet om Raoul Wallenbergs öde. Det var i grunden mycket offensivare, jämfört med vad Olof Palme gjorde samma dag. Detta, tycker jag, är ytterligare ett tecken på att det förmodligen inte skulle vara alldeles utsiktslöst att rikta en vädjan till USA om att ta upp den här frågan vid samtalen om någon vecka. I det brev som Raoul Wallenberg-föreningen skickade till den amerikanske presidenten för ungefär en månad sedan och som jag åberopade i mitt huvudanförande nämns också ett par saker som förmodligen kan ha viss betydelse i sammanhanget. Den ena är att det är första gången sedan Raoul Wallenbergs försvinnande som Sovjet har en ledare vars hela politiska karriär daterar sig till tiden efter andra världskriget. Han kan rimligtvis inte ha något förflutet att dölja i denna fråga. Kanske skulle han nu kunna vara beredd till en sådan gest som så många människor så länge har hoppats på. Den andra är att samme ledare gjort sig känd för att vilja göra ett gott intryck och för att vilja förbättra omvärldens syn på hans land. Att bringa klarhet om Raoul Wallenbergs öde skulle kanske kunna vara en åtgärd i den 9” riktningen. Jag vill med detta säga att det kan vara dags att nu göra nya försök att komma till samtal med Sovjet. Låt mig få ställa ytterligare en fråga: Kan utrikesministern här ge en redogörelse för vilka ansträngningar som fortlöpande görs för att bringa klarhet i Raoul Wallenbergs öde, direkt genom kontakter med Sovjet eller på något annat sätt?
Herr talman! Det var ju, som Per Stenmarck säger, en del upplysningar som vi fick i utrikesministerns andra inlägg, och det var bra att vi fick dem. Men jag vill ändå påstå att säger man att man inte skall lämna någonting ogjort, så måste man ta till vara denna möjlighet som nu finns att försöka påverka, så att frågan kommer upp på dagordningen i Genåve. Det är, säger de som har sysslat med den här frågan länge i Raoul Wallenberg-föreningen och som verkligen har satt sig in i den otroliga mängd papper som finns, ett av de verkligt stora tillfällena att kunna få frågan diskuterad. Vi vet att Amerikas president har en vilja att ta upp det här ämnet. Då skall Sveriges regering göra vad den kan för att bevaka frågan och få upp den på dagordningen. Då har man gjort allt vad man kan göra — och sedan får man fortsätta, om inte det ger resultat.

Herr talman! I det betänkande från konstitutionsutskottet som nu ligger på riksdagens bord för avgörande finns ett förslag om en ny kommunalförbundslag som innebär ett förenklat förfarande. Det är ett bra förslag, och det finns ingenting att säga om det. Däremot är det andra förslaget, som berör den kommunala demokratin och som innebär en permanentad facklig närvarorätt i kommunala nämnder, ett dåligt förslag. Det är byråkratiskt, antidemokratiskt och hotar likställighetsprincipen. I början av den demokratiska utvecklingsprocessen runt sekelskiftet förekom inte sällan tankar som gick ut på att det inte var individerna utan grupperna som skulle vara representerade. Intresseprincipen sattes emot den demokratiska principen. Men snart, man kan säga redan vid slutet av första världskriget, var den tanken i realiteten utmönstrad ur den svenska politiska debatten, i varje fall den seriösa debatten. Under senare decennier har emellertid intresseprincipen dykt upp på nytt. Det har varit de fackliga organisationerna som har tryckt på. När vi fick medbestämmandelagen och sedan medbestämmandeavtal, MBA, samt partssammansatta organ, trodde man att det därmed också i själva verket skulle vara slut på försöken att låta intresseprincipen ta över den demokratiska principen. Man trodde att det korporativistiska synsättet var avfört. Men ingalunda! Uppenbarligen har det varit fråga om starka påtryckningar på regeringen för att ge facket företräde, vilket nu har lett till att förslaget har hamnat på riksdagens bord. Meningen är alltså att kommunerna skall åläggas att vid sidan av de demokratiskt valda förtroendemännen också ge närvarooch yttranderätt till högst tre fackliga representanter och lika många suppleanter i de kommunala nämnderna i primärkommunerna och på landstingssidan. Det förslag som nu har behandlats är en outredd variant, som inte heller har underkastats lagrådsremiss. Inte minst detta är anmärkningsvärt, i synnerhet med tanke på att det berör den kommunala demokratins principer. I övrigt kan vi konstatera att propositionen lutar sitt huvud mot det betänkande, Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt, som lades fram 1982 och som då utsattes för en rätt besk kritik av remissinstanserna. Många av dem anknöt till en reservation av Agne Gustafsson. Agne Gustafsson, socialdemokrat och statsvetare, är nu inte vem som helst. Han är väl den statsvetare som har den kanske längsta erfarenheten av kommunalpolitiken. Det är också han som har skrivit den lärobok som gör det möjligt att studera ämnet kommunalkunskap vid våra universitet och i andra sammanhang. Agne Gustafsson har intensivt ägnat sig åt att bekämpa korporativismen på det kommunala planet, allt i demokratins namn. Senast har han gjort det i en artikel i Dagens Nyheter den 5 november, där han utropar: Fäll förslaget om facklig närvarorätt! Han är alltså inte på något sätt till freds med den proposition som har lagts fram, och jag förstår honom. Visserligen har statsrådet försökt att införa begränsningar när det gäller det fackliga inflytandet. Närvarorätten begränsas sålunda till frågor som rör förhållandet mellan kommunerna och landstingen som arbetsgivare och deras anställda. Vidare sägs det att inte någon facklig närvarorätt skall få förekomma i kommunstyrelser, i förvaltningsutskott eller i utskott eller avdelningar av nämnder. Men vilka frågor skall då de fackliga representanterna få närvara vid? Ja, någon absolut klar gränsdragning finns inte här, fast en sådan har efterlysts i många sammanhang. Att inte kommunstyrelsen, det ledande politiska organet i kommunen, tas med i sammanhanget kan kanske betecknas som ett framsteg. Å andra sidan — som Agne Gustafsson påpekar i den artikel som jag nyss talade om — borde konsekvensen bjuda att kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet inte får delegera sin beslutanderätt till partssammansatta organ. Den tredje begränsning som infördes i propositionen gällde att de fackliga företrädarna inte skulle få anteckna sin mening till protokollet. Det betyder nu mindre. Självfallet är det väsentliga att ha en möjlighet att påverka före beslutsfattandet. Då betyder det mindre om man i efterhand kan göra anteckningar. Rent allmänt är alltså Agne Gustafsson och många andra som värnar om den kommunala demokratin negativa till förslaget och tror inte på de begränsningar som har införts. Låt mig citera vad Agne Gustafsson säger i ”Nej, de tre nya begränsningar som föreslås löser inte konfliktknuten mellan den fackliga närvarorätten och den kommunala demokratin. Men de aktualiserar principfrågorna och avslöjar regeringens bristande konsekvens i synen på den kommunala demokratin.

Herr talman! Till detta kommer också kostnadsaspekten. Vad kommer det här att kosta kommunerna? Någon ordentlig överblick över detta har vi inte, men det finns ändå en del axplock att peka på i detta sammanhang. Gävle, som har haft försöksverksamhet, räknar med att den fackliga närvarorätten år 1984 kostade kommunen 34 220 kr. — men där gäller det långt ifrån alla de nämnder som kan komma i fråga. I Göteborg räknade man dessutom med ett bortfall av ca 250 000 arbetstimmar årligen. Det motsvarar 15 årsarbetsplatser. För en liten kommun som Tingsryds kommun motsvarar det här i ökade kostnader ett bortfall av en årsarbetsplats. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag anföra: Detta förslag är dåligt och ogenomtänkt. Det strider mot den representativa demokratins princip på det kommunala planet. Det ger en särställning åt den kommunalt anställda personalen. Förslaget strider likaledes mot den kommunala likställighetsprincipen. Det innebär byråkratiskt krångel. Det innebär en extra ekonomisk belastning på våra kommuner. Därför bör förslaget avslås. Jag vill sluta, herr talman, med ytterligare ett citat från Agne Gustafsson där han säger: ”Förhoppningsvis kommer riksdagens ledamöter att fälla propositionen, om de får rätt att rösta fritt, oberoende av partioch blockgränser.” För moderata samlingspartiets vidkommande kan jag konstatera att den fria röstningen föreligger.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

Herr talman! Den 27 juni i år beslutar regeringen att makten i Sverige skall utredas. Risken för att känslan av maktlöshet och vanmakt hos medborgarna växer är en av utgångspunkterna för utredningen. En månad tidigare, den 30 maj, beslutar samma regering att personalorganisationerna i kommunerna skall få egna representanter i de kommunala nämnderna. Sverige skriker efter reformer för att medborgarna skall få större makt över sina livsvillkor. Men allmänintressena trängs tillbaka av särintressena. I stället för ett förslag som återställer balansen mellan allmänintresset och särintresset, för att värna den representativa demokratin, får vi i Sveriges riksdag ta ställning till ett förslag som ytterligare stärker särintressena. Vi borde i stället besluta om ett förslag som stärker den kommunala demokratin. Men vi får inga förslag om direktvalda kommundelsfullmäktige. Vi får inga förslag om skilda valdagar för riksdagsoch kommunalval. Vi får inga förslag som bryter det offentliga monopolet, som skulle kunna öka medborgarnas valfrihet och makt över den offentliga servicen också mellan valdagarna. Vi får inga förslag om öppna nämndsammanträden i kommunerna, som skulle kunna öka medborgarnas insyn. Och vi får inga förslag om kommunala folkomröstningar. Och kommundelningarna har upphört. Vi behöver blåsa nytt liv i den offentliga sektorn. Det är dags att återvända till det aktiva medborgarskapet och till vårt gemensamma ansvar för samhället. För det behövs det en piggare demokrati och en rejäl genomvädring av den offentliga apparaten. Det måste ske på många fronter. Jag skall här begränsa mig till att ta upp två inslag. Samtidigt som den politiska demokratin relativt sett har försvagats, har de förtroendevalda i lekmannastyrelser och kommunala nämnder i allt större utsträckning kommit att se sig som företrädare för den verksamhet eller produktion som bedrivs i förvaltningen. I stället måste politikerna i större utsträckning än hittills identifiera sig med medborgarnas eller konsumenternas intressen. Politikerna uppfattar sig ofta inte som representanter för myndigheternas och förvaltningarnas kunder och som kontrollanter utan som deras direktörer. Detta kommer att förstärkas med personalrepresentanternas intåg i nämnderna. Det är nu också dags att framhäva de anställda som engagerade medarbetare. Det måste ute på de olika arbetsplatserna ges ett vidgat spelrum för de enskilda anställdas idéer och ambitioner. Det är en mäktig drivkraft till utveckling som i dag i alltför hög grad är fjättrad. Hierarkiska organisationsformer och inflytandeformer som stelnar i en juridisk, förhandlingsmässig intressebevakning hindrar en utveckling och förbättring av de prestationer som verksamheten går ut på. Närvarorätten framhäver den anställde som medlem av ett fackligt kollektiv i stället för som en engagerad medarbetare. Jag är, herr talman, allvarligt oroad över utvecklingen i Sverige. Makten förskjuts från medborgarna till politikerna, från politikerna till den offentliga förvaltningen och resursstarka organisationer av olika slag. Det borde vara precis tvärtom. Allmänintresset borde sättas i högsätet i våra politiska församlingar. Att värna de politiska instansernas överordnade ansvar är att värna väljarnas suveränitet. Regeringen har än en gång visat att den inte kan stå emot trycket från starka organiserade särintressen. Eftersom jag tycker att hela förslaget är dumt, finns det ingen anledning att granska förslaget som sådant. Annars hade det funnits skäl att beröra de små kommunernas situation, det faktum att de små partierna saknar nämndrepresentation samtidigt som de fackliga företrädarna får tre platser liksom civilministerns uppenbara personlighetsklyvning när han å ena sidan talar sig varm för det fackliga inflytandet och å andra sidan försöker begränsa och centralstyra det för att det inte skall skada den politiska suveräniteten. Vidare borde man ta upp kostnadsfrågorna, som över huvud taget inte har belysts. Det kan tyckas att förslaget om närvarorätt för personalföreträdare i kommunala nämnder är ett ganska harmlöst förslag i det perspektiv som jag har målat upp, men jag anser inte det. Ty, herr talman, inget enstaka beslut i Prot. 1985/86:26 denna riksdag åstadkommer någon revolution. Det är de många små 13 november 1985 besluten under en längre period som till slut leder till oacceptabla förhåålan-ZZ—G— den—-det som Bengt Westerberg ofta brukar kalla för de små stegens tyranni. EE Vi fortsätter i fel färdriktning om förslaget till närvarorätt för personalfö = "4 lföreträdare i komä i ä ä ; munala nämnder reträdare i kommunala nämnder antas. Det är medborgarnas insyn och m.m. inflytande och deras valda ombuds makt som behöver stärkas i kommunerna. Därför yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservationen i betänkandet.
Herr talman! Det är ur olika synpunkter ganska förvånande att socialdemokraterna nu lägger fram det här förslaget om fackliga representanter i de kommunala nämnderna. Det är ett slags efterklang från 1960 och 1970 talen, då inställningen var att facket skulle allt bestyra och de folkvalda politikerna närmast hade att be om ursäkt för att de över huvud taget existerade. Nu vet vi bättre vad den svårgenomträngliga sammanvävningen av politiska beslutsfattare och företrädare för mäktiga särintressen innebär. Den innebär helt enkelt att de folkvalda politikernas möjligheter att fritt ta ställning i hela samhällets intresse försämras, att ansvarsgränserna suddas ut och att ansvarsutkrävandet därmed försvåras.

Förslaget är märkligt också ur den synpunkten att regeringen tydligen är beredd att på andra områden markera distans till de mäktiga organiserade intressena och att i vart fall försöka något förstärka samhällsintresset gentemot organisationsintressena. Härvidlag drar man sig inte för att i vissa avseenden gå in på områden som av tradition och till sin grundläggande karaktär brukar anses som primärt fackliga. Jag tänker bl.a. på de tydliga försök som pågår att driva någon form av övergripande statlig inkomstpolitik. Det kan i det här sammanhanget också erinras om att verkstyrelsekommittén, som haft att utreda hur statliga ämbetsverks styrelser skall vara sammansatta, härförleden föreslog att organisationsföreträdarna skulle försvinna ur ämbetsverkens styrelser. Här är det alltså fråga om rena förvaltningsorgan, beträffande vilka det pågår en seriös diskussion om att ta bort företrädarna för organisationerna. Den diskussionen är initierad av bl.a. den nämnda utredningen, i vilken Olle Svensson, som senare skall försvara regeringens nu aktuella förslag, har varit medlem. Men när det gäller kommunerna vill man gå rakt motsatt väg. Här skall de fackliga organisationernas ställning förstärkas. Och i motsats till verksstyrelserna — vilket är viktigt att komma ihåg — är kommunerna politiskt valda organ med politiska uppgifter. 1 Den här lilla översikten visar att det socialdemokratiska förslaget sannerli 13 november 1985 gen inte ligger i takt med tiden. Det finns heller ingen folklig resonans för att politiskt valda kommunala organ skall blandas upp med företrädare för fackliga organisationer. Det är någonting som de stora organisationerna centralt har tvingat på regeringen, som inte haft styrka och mod att stå emot utan fallit undan för organisationernas krav. När man läser propositionen får man också en stark känsla av att civilministern själv är mycket tvehågsen till sitt förslag. Han försöker ursäkta det på allehanda sätt genom att framhålla att det nog inte är så farligt ändå. Men trots att entusiasmen tydligen är ringa även på den socialdemokratiska sidan skall nu kommunerna påtvingas denna nya ordning från den 1 januari nästa år. Varför skall vi ha denna nya ordning? måste man fråga sig. Några hållbara sakliga motiv har jag inte lyckats att hitta. Det är inte så att de anställda i kommunerna inte kan påverka sin egen arbetssituation. Tvärtom har ju de anställda redan ett mycket stort inflytande över sina anställningsförhållanden genom MBL, möjlighet till partssammansatta organ etc. Det finns för övrigt många exempel på hur fackliga organisationer utnyttjat sina möjligheter på ett sätt som har väckt allmänna protester och invändningar. Jag har själv här i kammaren vid tidigare riksmöten tagit upp några sådana fall, där vederbörande statsråd har medgett att så här får det verkligen inte gå till. Jag skall inte återvända till de exemplen nu. Men detta redan mycket stora inflytande för de fackliga organisationerna i kommunerna är således inte nog — nu skall ombudsmännen in direkt i de kommunala nämnderna och styrelserna också. Om jag har förstått utskottsmajoritetens förtydligande rätt skall de in i allehanda beredningar till på köpet. För kommunerna och landstingen innebär den nya ordningen, som tidigare talare här har påpekat, ökade kostnader och ökad byråkrati. I varje nämnd och styrelse skall tre fackliga företrädare och deras suppleanter arvoderas och förses med handlingar. Detta kontrasterar skarpt mot de hårda krav på besparingar och åtstramningar som många kommuner måste ålägga sig. Här läggs det på ökade kostnader för kommunerna, kostnader som inte producerar någonting annat än längre och omständligare sammanträden. Det är inte att undra på att många kommunalpolitiker, som har ett yrke att sköta och som lägger en stor del av sin fritid på allmänna angelägenheter, tycker att det är märkligt med detta plötsliga inflöde av organisationsproffs i de politiska organen. Det kommer sannerligen inte att underlätta deras redan i många avseenden besvärliga situation eller öka deras vilja till självuppoffrande engagemang. Det finns således många invändningar mot den föreslagna ordningen. Den allra viktigaste invändningen och den som är helt avgörande är dock naturligtvis den principiella. Genom förslaget bryts den demokratiska representationsprincipen av en korporativistisk. Det är inte längre medborgarna i val som avgör sammansättningen i nämnder och styrelser. In sätts i varje nämnd tre stycken personer som över huvud taget inte kandiderat som politiker. Det de skall representera är inte samhällsintresset utan särintressen. Man kan för övrigt fråga sig: Om socialdemokraterna vill ha ett korporati vistiskt styrelsesätt, varför då bara representation för de fackliga organisationerna? De kommunala besluten berör ju alla möjliga intressegrupper som finns i riklig mängd i kommunerna. Varför inte representanter för företagareföreningarna, för hyresgästerna, för villaföreningarna, för pensionärerna och en lång rad andra sådana organiserade intressen? Vad finns det för särskilda skäl till att just de fackliga organisationerna, som redan har ett sådant stort inflytande över sina egna angelägenheter i kommunerna, skall särbehandlas i detta sammanhang? Samtidigt är det naturligtvis på det sättet att organisationsrepresentanterna bär med sig sina politiska böjelser in i nämnder och styrelser. Därmed snedvrids också nämndernas politiska sammansättning i förhållande till utslagen i de allmänna valen. Agne Gustafsson, som tidigare apostroferades, nämner i sin artikel att företrädare för fackliga organisationer i fall där man har haft försöksverksamhet deltar i försammanträdena hos socialdemokratiska fullmäktigegrupper. På detta sätt snedvrids nämndernas politiska sammansättning i förhållande till utslagen i de allmänna valen. Eftersom jag inte har kunnat hitta några andra vettiga motiv kan man tänka sig att det egentliga motivet för det här förslaget, som gör att socialdemokraterna trots uppenbar tveksamhet och under betydande krumbukter lägger fram det och är beredda att driva igenom det, är att de på denna omväg hoppas förstärka sin egen reella representation. Det är ingen snygg omväg, måste jag säga. Förslaget om organisationsrepresentanter i kommunernas och landstingens nämnder och styrelser är således ur principiell synpunkt förkastligt. Om riksdagens majoritet hyser omsorg om den politiska demokratin måste den avslå förslaget.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

Herr talman! I det betänkande som vi diskuterar i dag behandlas två propositioner. Den ena gäller ny kommunalförbundslag, om vars huvuddrag utskottet är enigt. Den andra gäller närvarorätt för personalföreträdare i kommunala nämnder, om vilken vi nu har hört så mycket. Med anledning av den senare propositionen har det väckts en rad motioner. Av betänkandet framgår det att utskottets representanter har delade meningar. Socialdemokraterna och vpk följer propositionen, bortsett från en liten lagteknisk justering, medan de borgerliga i en gemensam reservation avstyrker utskottets hemställan. I motionerna och här i kammaren har man staplat olika skäl som återkommer i reservationen. Man anser att den politiska demokratin träds för nära, att den korporativistiska principen knäsätts och att förslaget innebär ett intrång i den kommunala demokratin. Frågan om de anställdas medinflytande i de kommunala församlingarna har varit föremål för åtgärder sedan 1970-talet. 1977 avlämnade demokratiutredningen sitt betänkande, som bl.a. innehöll förslag om en permanent närvarorätt. Vi fick också en lagstiftning 1979 om partssammansatta organ, vilken ganska enhälligt antogs här i riksdagen. Den proposition som nu behandlas bygger på medbestämmandekommitténs förslag, men viktiga ändringar har skett.

Högst tre personalföreträdare och ersättare för dessa får finnas i varje nämnd. Jag behöver inte gå in så mycket mera på själva förslagen, men jag vill gärna komma med några synpunkter i anslutning till den debatt som förts i kammaren så här långt. I diskussionen om olika former för medbestämmande i arbetslivet kan vi väl ändå vara eniga om att de anställda hos kommunerna och landstingskommunerna skall tillförsäkras ett inflytande som så långt det är möjligt motsvarar vad som tillkommer de privatanställda.

Det vore dumt och oklokt av oss att förneka att det kan bli en konflikt mellan dessa angelägna önskemål om en utökad arbetsplatsdemokrati och en stark politisk demokrati. Jag skall inte för ett ögonblick förneka att avgränsningen av de anställdas medverkan därför är en viktig och grannlaga uppgift. Låt mig emellertid samtidigt slå fast att man här inte behöver hamna i ett så benhårt nejsägeri när det gäller de anställdas synpunkter som utmärker de borgerligas agerande i utskottet och här i debatten. Det handlar ju inte enbart om konflikter mellan arbetsplatsdemokrati och politisk demokrati. Fackligt inflytande genom att de anställda i offentlig tjänst ges möjligheter till arbetstillfredsställelse och till utveckling av sina ambitioner, sin duglighet och sin fantasi kan tvärtom på ett mycket positivt sätt påverka den offentliga sektorns funktionsduglighet och effektivitet. Det tycker jag de borgerliga talarna har glömt bort. Den kommitté som föregick regeringsbehandlingen hade lämnat förslag till olika former av personalinflytande, nämligen närvarorätt, facklig vetorätt och facklig självbestämmanderätt samt partssammansatta organ inom specialreglerade områden. Civilministern har emellertid gått mycket försiktigt fram med tanke på vad som händer på andra områden inom medbestämmanderätten. Han nöjer sig här med förslag om att permanenta den närvarorätt som intar en särställning genom den försöksverksamhet vilken ändå har pågått under en period av drygt tio år och omfattat ett stort antal kommuner och landstingskommuner. När den försöksverksamheten beslöts, Birgit Friggebo, sade man inte att det var ett dumt förslag. Att en sådan försöksverksamhet skulle komma i gång stöddes av folkpartiet och såvitt jag minns också av centerpartiet. Jag vill alltså slå fast att närvarorätten utgör en form av fackligt inflytande i församlingar där den politiska demokratin utövas i form av beslut som fattas av de förtroendevalda. Syftet är inte, som Bertil Fiskesjö säger, att släppa in några organisationsproffs utan det är att skapa förutsättningar för ett — Prot. 1985/86:26 informationsutbyte mellan de förtroendevalda och personalrepresentanter — 13 november 1985 na, till gagn för båda parter. NS RE Närvarorätt för perso Som påpekas i propositionen är det viktigt att de förtroendevalda har Iföreträdare ik direkta kontakter med representanter för de anställda, så att de kan ta del av 2 fer Te SN SE deras synpunkter utan mellanhänder. De förtroendevalda är ju i allmänhet MAREN inte med i MBL-förhandlingar osv. Jag vill fastslå att utan tvivel kan dialogen — jag kallar det dialog — med personalföreträdarna leda både till bättre beslut och till bättre verksamhet i kommuner och landstingskommuner. Det är alltså min övertygelse att dessa värden kan utvinnas utan att man rubbar den politiska demokratins suveränitet. Propositionens utformning av närvarorätten är enligt min mening, med de begränsningar som införts, väl förenlig med den demokratiska ordning som kommit till uttryck i regeringsformen och kommunallagarna. I utskottsbetänkandet har vi citerat vad ett enhälligt konstitutionsutskott uttalade 1979 beträffande ett egentligen mera långtgående förslag. Bifall till propositionen innebär att de anställda inte ges någon särställning i förhållande till andra medborgare när det gäller inflytande över beslut som bestämmer myndigheters verksamhet i fråga om mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Närvarorätten blir tillåten endast i frågor som berör förhållandet mellan kommunen och landstingskommunen som arbetsgivare å ena sidan och deras anställda å andra sidan. Birger Hagård nämnde här Agne Gustafsson. Jag känner honom sedan studietiden, sedan 40 år tillbaka, och jag har stor respekt för hans principiella inställning. Men faktum är att propositionen har tagit stor hänsyn till hans reservation då det gäller den kritik som han framförde mot kommitténs ursprungliga förslag. Agne Gustafsson är ändå inte nöjd — det har framgått av den åberopade DN-artikeln. Men jag tycker att de farhågor som han nu har uttalat är överdrivna. Jag anser att vad som måste betraktas som viktigast i detta sammanhang har beaktats, nämligen att de berörda nämnderna i kommuner och landstingskommuner garanteras oberoende i sina politiska funktioner. De blir kapabla att, som Agne Gustafsson brukar framhålla, ”göra de sammanjämkningar utifrån ett helhetsintresse, som partiernas företrädare skall utgå ifrån i en representativ demokrati”. Herr talman! Utskottsmajoriteten förnekar inte att vi har stått inför svåra avvägningar mellan olika intressen. Det går inte att i den här frågan måla i svart och vitt. Vi hävdar att så som propositionen och betänkandet kommit att utformas har vi klarat balansgången på ett tillfredsställande sätt utan att — vilket jag finner positivt — hamna i ett totalt negativt förhållande till de anställdas berättigade synpunkter på ett ökat arbetsplatsinflytande.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

Herr talman! Jag förstår den vånda som konstitutionsutskottets ärade ordförande känner inför detta beslut. Olle Svensson är känd som en övertygad demokrat. Det har han visat både i tal och i gärning. Men på intet sätt övertygar hans försök att nu argumentera för det förslag som ligger. Propositionen, säger han, har tagit stor hänsyn till Agne Gustafssons 15 reservation. Men uppenbarligen är, vilket också Olle Svensson kunde konstatera, Agne Gustafsson inte alls nöjd. Tvärtom, han är lika arg och ilsken som han brukar vara när dessa frågor kommer på tal. Han har direkt uppmanat att fälla det förslag som ligger på riksdagens bord. Olle Svensson talar om de anställdas berättigade krav och säger att det är den försöksverksamhet som pågått som skall permanentas. Men låt mig då erinra om att förhållandena var helt annorlunda när försöksverksamheten infördes 1972. Då hade vi ingen MBL, inget MBA och inga partssammansatta organ, utan detta har kommit till långt senare, och då finns det knappast någon anledning att gå vidare på den linjen. Arbetsplatsdemokrati talar Olle Svensson om. Ja, men arbetsplatsdemokrati måste rimligtvis innebära att man skall ha en chans att påverka situationen på sin arbetsplats, och Olle Svensson kan väl knappast tro att en lärare vid Ljungsbro skola i Linköping har bättre möjlighet att påverka sin situation, därför att det sitter en ombudsman för hans eller hennes fackliga organisation i skolstyrelsen. Och de som jobbar i köket på Ljungsbro skola har sannolikt inte heller någon känsla av att de har bättre möjligheter att påverka sin situation, därför att de kommunalanställdas ombudsman har närvarooch yttranderätt i skolstyrelsen. Detta har självfallet inte med arbetsplatsdemokrati att göra. Men det stärker de fackliga pamparnas ställning. Det är de som kommer att sitta där, inte de enskilda arbetstagarna. Vad vi har kunnat bevittna är att utskottet på praktiskt taget alla områden ger efter för de fackliga organisationernas krav. Vad är det då, Olle Svensson, i MBL, MBA och i de partssammansatta organen som inte är tillräckligt för att man inte dessutom skall inskränka den politiska demokratin?

Herr talman! Olle Svensson vill framhålla hur begränsad denna reform är och säger att den egentligen inte kommer att spela en så stor roll. Men det är alldeles uppenbart och påtagligt att själva närvaron av personalföreträdare i en församling påverkar diskussionen och sammanträdenas uppläggning. Vanlig uppfostran och artighet kräver ju detta. Närvaron av personalföreträdare kommer därmed att styra inriktningen av diskussionerna och kommer också att styra det tidsmässiga utrymmet för de olika ärendenas behandling. I propositionen rekommenderas att man skall börja med de ärenden där personalrepresentanterna skall vara närvarande. Sedan skall man, när tiden börjar bli knapp, ta upp de större ärenden som mera direkt berör medborgarna. Dessutom skall man med enkel majoritet kunna rösta i nämnderna om huruvida personalrepresentanterna också skall få vara närvarande när andra ärenden behandlas. Det är klart att ren nyfikenhet kommer att innebära att många personalrepresentanter kommer att yrka på detta. Ren artighet och undfallenhet, som tyvärr är ganska vanligt i politiska sammanhang, kommer att medföra att närvarokraven kommer att bifallas i många nämnder. Olle Svensson förnekar inte att det finns en konflikt mellan den politiska demokratin och inflytandet från de anställda. Men det intressanta är ju vilken slutlig avvägning man gör och till vilket resultat man kommer. I den avvägning som socialdemokraterna gjort tycker jag att den politiska kommu nala demokratin står som förlorare. Jag anser att det är ett mycket högt pris vi — Prot. 1985/86:26 betalar när vi medger denna närvarorätt. Vi vet att om man en gång fattat ett — 13 november 1985 principiellt beslut, står det öppet för nya påtryckningar och förslag till utvidgningar, och därmed är rullningen i gång. I denna avvägning är det inflytandet för ett särintresse som tillgodosetts framför andra särintressen och framför allt allmänintressen. Det sägs att man bör sträva efter samma inflytande som finns i den privata sektorn. Det är emellertid en väsentlig skillnad i öppenhet när det gäller beslut i kommunala församlingar och i den privata sektorn. Det fattas i kommunala församlingar nästan inte ett enda beslut utan att det finns papper på saken. I stort sett alla anställda har alla möjligheter att reagera och ta kontakt med sin politiska företrädare inför ett sammanträde för att få sin synpunkt framförd.
Herr talman! Olle Svenssons försvar för propositionen var mycket dämpat. Jag förstår honom. Det är inte lätt för den som kan dessa frågor — och det kan Olle Svensson — att mönstra någon entusiasm för genomförandet av ett sådant här ur principiell synpunkt tvivelaktigt förslag. Jag förstår också att det måste finnas en viss kluvenhet i Olle Svenssons själ med tanke på den syn han har på fackliga organisationers medverkan i den statliga förvaltningen. Jag nämnde nyss att man menat att de statliga förvaltningsorganen i sina beslut inte skall bindas upp av mäktiga särintressen. Man skall ta hänsyn till samhällsintresset, och för den skull bör man plocka bort de fackliga organisationernas och andra intresseorganisationers representanter i verkstyrelserna. Denna uppfattning delas av Olle Svensson. Här är det alltså fråga om rena förvaltningsorgan. Men Olle Svensson är förespråkare för att samma organisationer skall få direkt säte i rent politiska, i demokratisk ordning valda organ i kommunerna. Jag förstår verkligen att Olle Svensson är dämpad i sitt pliktskyldiga försvar för en i sak omöjlig proposition. Det har tillsatts en folkstyrelsekommitté, som just nu skulle sammanträda. En av de viktigaste uppgifterna för denna kommitté är att försöka hitta olika former för att göra det möjligt för de politiska representanterna att oberoende av särintressen företräda folket som helhet. Under utredningsarbetets gång har det förts en omfattande debatt om lobbyverksamhet och liknande. I denna debatt har man från socialdemokraternas sida tydligen varit mycket skeptisk till möjligheterna att påverka riksdagsledamöterna. Samtidigt som man ger uttryck för en sådan inställning är man med på förslaget att ge de fackliga organisationerna direkt säte och stämma i kommunala nämnder.

Herr talman! Birger Hagård medgav att jag är en övertygad demokrat och att jag företräder den politiska demokratins intressen. Vad jag funderar litet över är varför inte Birger Hagård, Birgit Friggebo och Bertil Fiskesjö accepterar den representativa demokrati som finns inom fackföreningsrörelsen. Varför är de så njugga när det gäller bedömningen av dem som representerar den fackliga rörelsen i t.ex. dessa kommunala organ? Varför kan man inte tänka sig att med de begränsningar som här har gjorts av deras möjligheter till närvarorätt ge dem en insyn och ett inflytande som är rimligt? Som jag har sagt tidigare är det också viktigt i den kommunala verksamheten att de förtroendevalda har direkta kontakter med representanter för de anställda, så att de kan ta del av deras synpunkter utan mellanhänder. Varför skall inte det kunna ske utan att deras suveränitet i beslutsfattandet beskärs? Det är en negativ syn på en dialog med företrädare för personalen ute på fältet i alla kommuner. Det är ju en oerhört decentraliserad demokrati. Den inställningen har jag svårt att förstå. Jag vill också uttala min tveksamhet till Bertil Fiskesjös principiella uppläggning här när han talar om de statliga förvaltningsorganen. I dessa organ har i dag de fackliga representanterna inte bara närvarorätt utan även beslutanderätt. Man kan då tänka sig att regeringen utser dem inte i egenskap av företrädare för den fackliga organisationen, utan i egenskap av att de besitter kunskaper om vad som görs i dessa organ. Det kan vara fullt möjligt att förena den ståndpunkten med att tala positivt om närvarorätt för de anställda i nämnderna. Jag vill påpeka att vi år 1979 var överens om det förslag som då framlades. Det hette att de partssammansatta organens uppgifter avgränsas i propositionens lagförslag på ett sätt som är lämpligt med hänsyn såväl till gränsdragningen mellan den politiska demokratin och företagsdemokratin som till syftet med organens verksamhet. Då borde väl det aktuella förslaget, som innehåller betydliga begränsningar i fråga om närvarorättens omfattning, också vara väl förenligt med grundlagen.

Herr talman! Varför accepterar inte jag den fackliga demokratin, och varför visar jag en sådan njugghet mot de fackliga företrädarna att jag inte skulle vilja låta dem få närvarooch yttranderätt i de kommunala nämnderna, frågar Olle Svensson. Självfallet accepterar jag och hyllar också den representativa fackföreningsdemokratin precis på samma sätt som jag accepterar och hyllar den demokrati som finns i villaföreningar, hyresgästföreningar, frimärksklubbar, ja allt vad ni vill när det gäller det svenska organisationssamhället. Men för den skull säger jag inte att alla dessa intressen skall vara representerade i nämnder och styrelser. Att jag visar en sådan njugghet beror tvärtom på att den politiska demokratin skall förskonas från särintressen som gör det svårt för att inte säga omöjligt att utkräva det fulla ansvaret. Olle Svensson liksom jag själv har att möta väljarna, och det är de som skall utkräva ansvar av oss som politiskt förtroendevalda. På samma sätt gäller detta naturligtvis oss i egenskap av kommunfullmäktige, landstings män eller politiska förtroendemän på något annat plan. Prot. 1985/86:26 Det gäller alltså att hålla isär de här begreppen, och det är detta som icke 13 november 1985 görs i propositionen. Vad har arbetsplatsdemokrati att göra det allra ringaste. a Närvarorätt för perso med facklig närvarooch yttranderätt för ombudsmän i kommunala nämnöres rk der? Det är en anomali. - rg 25 ; Detta är ett återvändande till den diskussion som jag inledningsvis talade STRHTIGLA NETTECET, m.m. om, som försiggick runt sekelskiftet, när man talade om intresseprincipen, gruppernas representation, som det allena saliggörande. Vi borde, herr talman, ha kommit bort från detta, men vi borde kunna studera den diskussion som då fördes för att därmed också bli varse de svårigheter och problem som vi är på väg att ge oss in i. En del av oss ser dessa problem med öppna ögon. Andra gör det uppenbarligen inte, och det beklagar jag djupt.

Herr talman! Nu tycker jag ändå att Olle Svensson går litet väl långt. Det faktum att det finns interndemokrati i facket skulle vara ett skäl för att få närvara i kommunala nämnder. Det finns massor av organisationer här i landet som har interndemokrati och som i så fall skulle kunna ställa samma krav. Sedan frågar Olle Svensson: Vill ni förvägra dem som har kommunala förtroendeuppdrag att tala med de fackliga representanterna? Självfallet inte, tvärtom. Man skall tala mycket med sina anställda, men att det sker bäst på de formella nämndsammanträdena där man skall fatta beslut, tror jag är en missuppfattning. Man skall göra det under hand mellan sammanträdena, och man skall tala mer också med sina uppdragsgivare, nämligen väljarna. De anställda är mycket närmare inpå de förtroendevalda än vad medborgarna är. Det känner man av i regeringsarbete, det känner man av i det här huset, det känner man av i landsting och i kommunfullmäktigeförsamlingar — de anställda har mycket närmare till politikerna än de vanliga medborgarna/ uppdragsgivarna. Jag tror inte alls att facklig närvarorätt innebär någon decentralisering av besluten utan tvärtom innebär en byråkratisering.

Det är helt riktigt att folkpartiet stödde förslaget om försöksverksamhet. Vi skäms inte alls för att komma fram till slutsatsen att man inte skall permanenta denna verksamhet. Det har hänt mycket sedan beslutet fattades om försöksverksamheten — MBL, partssammansatta organ osv. Dessutom tycker jag att hela samhällsutvecklingen, där den politiska demokratin alltmer börjar sättas på undantag, har öppnat ögonen för faran med den ordning som föreslås i propositionen. Jag är besviken på att Olle Svensson knappast alls har kommenterat frågorna om den kommunala demokratins utveckling, medborgarnas möjligheter till inflytande, politiker 19 nas arbetsvillkor för att svara upp mot väljarnas önskemål och krav och det politikerförakt som tyvärr börjar utbreda sig i samhället.
Herr talman! Jag förstår att Olle Svensson har svårt att hitta argument när han å ena sidan vill slänga ut de fackliga representanterna tillsammans med andra organisationsrepresentanter ur rena statliga förvaltningsorgan men å andra sidan vill tvinga in dem i kommunala politiska organ. Det är klart att dessa båda ståndpunkter inte går ihop. Jag skall medge att redan besluten om partssammansatta organ är besvärliga och knepiga ur den politiska demokratins synpunkt. Riksdagen begärde faktiskt 1982 att man skulle ha en utredning om gränsdragningsproblemen i vad gäller den kommunala demokratin, MBL, partssammansatta organ och alltsammans, men den utredningen har vi inte fått. I stället får vi det här förslaget, som nu tydligen tvingas igenom av socialdemokrater och kommunister.

Det är ju en rent grotesk ordning. Denna syn som jag har gett uttryck för är inte något som enbart förekommer inom de borgerliga partierna, vilket Olle Svensson vill ge sken av, utan det finns massor av socialdemokrater som är negativt inställda till det här förslaget. Jag har träffat många själv — det är inte bara Agne Gustafsson utan många andra. Jag kan citera ur Nya Norrland den 8 november 1985, en socialdemokratisk tidning som skriver så här i ledaren: ”Vi tycker att de erfarenheter vi gjort i det senaste valet, och de erfarenheter vi fått av medbestämmande under de år som gått, visar att det är nödvändigt att vi får klarare regler för ansvarsfördelningen, att vi inte ska försätta oss i situationer där vi tvingas sitta på två stolar. Både för fackets och för politikernas skull borde vi ha undvikit den här närvarorätten. Både de fackliga förtroendevalda och politikerna riskerar nu att få sina roller utsuddade och sitt agerande misstänkliggjort. Vi hoppas att riksdagsgruppen tar upp propositionen till ny debatt och att röstningen i riksdagen släpps fri.” Detta är alltså ledaren i en socialdemokratisk tidning. Vad som är så viktigt att inte glömma bort är att det här gäller grundläggande principer för vårt styrelseskick. Detaljerna i förslagen är i princip likgiltiga. Det är brottet mot de grundläggande demokratiska principerna för representation i beslutande politiska organ det gäller.
Herr talman! Låt mig ta det sista, om demokratin, först. Även Bertil Fiskesjö sade faktiskt 1979 att det förslag som då lades fram om partssam mansatta organ var väl avvägt med hänsyn såväl till gränsdragningen mellan = Prot. 1985/86:26 den politiska demokratin och företagsdemokratin som till syftet med 13 november 1985 organets verksamhet. Det nu aktuella förslaget innebär väsentliga begräns Z—— — ; EN R jr E nalföreträdare i komuppgifter, och till skillnad från PSO-systemet är all beslutanderätt förbehål få Z munala nämnder len de politiskt valda ledamöterna. m.m. Om detta säger nu regeringsrätten i sitt remissyttrande att det är påtagligt att det nya förslaget innebär ett mindre intrång i demokratin, om det över huvud taget rör sig om ett intrång, än det förslag som alltså Bertil Fiskesjö tidigare har stött. Slutligen har vi resonemanget om demokratin på den fackliga sidan. Jag sade här att — det vill jag ytterligare understryka — jag anser att de anställda i kommunal verksamhet bör få insyn i och inflytande över den verksamhet som myndigheterna bedriver. Det är arbetsplatsdemokrati. Jag vill nu tillägga att närvarorätten i detta hänseende är ett viktigt komplement till andra former av inflytande. I den kommunala verksamheten är det viktigt att de förtroendevalda har direkt kontakt med representanter för de anställda och kan ta del av deras synpunkter utan mellanhänder. Vad jag polemiserade emot, Birger Hagård, när vi diskuterade interndemokratin var att ni talade om att de som sätts in är organisationsproffs och pampar. Det är förakt för den fackliga demokratin. Jag tror att det kommer in dugliga representanter från fältet. Det är värdefullt för de förtroendevalda att få föra en dialog med dessa utifrån intrycken från arbetsplatserna. Det är väl inte så dumt att intrycken från arbetsplatserna får spela in när man suveränt fattar beslut i nämnderna.

Herr talman! Det har ofta sagts inom arbetarrörelsen att kommunerna bör vara mönsterarbetsgivare. Därmed har man gett uttryck för uppfattningen att den rättslöshet som präglat det privata arbetslivet inte borde gälla för kommuner och landsting. Det är mot denna bakgrund man bör se diskussionerna om de anställdas förhållanden och de olika åtgärder som vidtagits för att ge dem ökad insyn inom den kommunala sektorn. Det är givetvis inte problemfritt att lösa dessa frågor. Det har betonats i tidigare anföranden. Det vittnar propositionen om närvarorätt för personalföreträdare i kommunala nämnder om. Man kan säga att det finns gränsdragningsproblem mellan strävan att öka de anställdas inflytande och att hävda de politiskt valdas roll. Men dessa problem kan inte vara olösliga. Strävan att ge de anställda ökat inflytande kan heller inte vara en fiende till allmänhetens berättigade krav på inflytande. Om propositionens balansgång på detta område har löst problemen får utvecklingen visa. Är det lagom avvägningar som gjorts? Behövs ytterligare preciseringar? Det hela måste te sig meningsfullt såväl ur de anställdas som ur kommunalpolitikernas och allmänhetens synpunkt. Enligt min mening kan inte regeringen med den framlagda propositionen anse att den nu har gjort 21 sitt. Nu. gäller det att noga följa verksamheten. Hur kommer regeringen att följa upp och sammanställa erfarenheterna av närvarorätten för personalföreträdare i kommunala nämnder? Är regeringen beredd att föreslå ytterligare preciseringar och förändringar om det visar sig nödvändigt? Det är ett par frågor som bör ställas. Eftersom civilministern är närvarande i kammaren kanske dessa och ett par andra frågor som jag ämnar ställa kan bli besvarade redan nu. I den debatt som uppstått inför det nu aktuella beslutet har pekats på de korporativa drag som frågan rymmer. Jag tror att man skall ta den kritiken på allvar. Både de fackliga organisationerna och de förtroendevalda har intresse av att rollfördelningen är klar. Med uppmärksamheten på detta bör det gå att undvika allvarliga konsekvenser. Därest inte lagen tillräckligt klarlägger det bör tillämpningsföreskrifterna kunna bidra till att lösa problemen. I ett par avseenden tror jag det är nödvändigt att gå vidare och finna lösningar. Det ena gäller de ekonomiska konsekvenserna av närvarorätten. Propositionen klarlägger inte detta problem, och det har inte heller varit möjligt att få det klarlagt i utskottsbehandlingen. Det kan vara svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna redan nu. Men det får inte heller bli så att de blir ett hinder för närvarorättens förverkligande. Har regeringen för avsikt att när erfarenheter vunnits återkomma till denna fråga? Ett annat problem som jag fått uppmärksamheten på i den debatt som något sent kommit i gång bland kommunalpolitikerna gäller de lokala organ eller kommundelsnämnder som nu växer fram på sina håll och som kanske blir en vanligare form i kommunerna så småningom. I den föreslagna 8§ i lagen heter det: ”Personalföreträdare utses särskilt för varje nämnd bland de anställda hos kommunen eller landstingskommunen, i första hand bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Högst tre personalföreträdare och en ersättare för envar av dem får finnas i varje nämnd.” En av poängerna med kommundelsnämnderna är att de griper över den traditionella sektorsindelningen och kan omfatta tre eller fyra områden. Skall inte dessa organ omfattas av den föreslagna verksamheten? Eller hur skall lagen i den utformning den fått tillämpas? Ett förtydligande på den punkten vill man nog ha i kommuner som arbetar med sådana organ. Så några ord om de borgerliga motionerna. Strävan till ökad insyn och ökat inflytande för de anställda brukar inte få stöd från de borgerliga partierna, vare sig det gäller det privata arbetslivet eller stat och kommun. Begränsningar i de anställdas rättigheter brukar i stället förespråkas från det hållet. Därför är det naturligt med borgerliga avslagsyrkanden på förslaget om närvarorätt i kommunala nämnder. När det i en moderatmotion argumenteras mot närvarorätten bl.a. med hänvisning till att samma organisationer också har rätt att använda fackliga stridsåtgärder, förefaller rädslan för de anställdas inflytande vara större än farhågorna för korporativa inslag. En poäng finns i ett par motioner, som också Bertil Fiskesjö snuddade vid, nämligen påpekandet att mindre partier i kommunerna inte har insyn i nämnderna. Får man av detta dra slutsatsen att alla partier kommer att medverka i demokratiberedningen för att lösa denna fråga? Som bekant har konstitutionsutskottet ansett att en vpk-motion i frågan borde behandlas där. — Prot. 1985/86:26 Även detta är en angelägen fråga. 13 november 1985 Man kan också notera en nyansskillnad i ett par centermotioner. Den ena 3 da a SA RN ärvarorätt för persogodtar inga skäl för närvarorätt för personalföreträdare i nämnder, den är IN f n z Sn : nalföreträdare i komandra vill ha en ändring i kommunallagen som ger kommuner och landsting it g ä s munala nämnder befogenheter att besluta om närvarooch yttranderätt. För den mer m.m. försiktiga varianten står en f.d. kommunminister. De borgerliga förbiser i sitt motstånd mot närvarorätt för personalföreträdare från ett viktigt faktum. I nämnder är det redan nu vanligt med avdelningschefer och olika högre tjänstemän som berett och föredrar ärenden. Men politikerna måste ju inta en självständig hållning till dessa, och det kan inte vara svårare att göra det till synpunkter som framförts av företrädare för personalorganisationer. Man bör, herr talman, skilja på de verkliga problem som är förknippade med denna verksamhet — och som jag något har pekat på — och det motstånd mot de anställdas inflytande som de borgerliga företräder. De verkliga problemen måste noga följas för att nödvändiga korrigeringar skall kunna göras, så att närvarorätten i kommunala nämnder blir till en tillgång såväl för personalen som för politikerna och därmed också för allmänheten.

På en del håll finns kommundelsråd inrättade. Personligen tror jag att någon form av kommundelsstämmor, där medborgarna fick möta beslutsfattare och företrädare för de kommunalt anställda, ställa frågor och framföra åsikter, kunde vara av värde. Förslag med den inriktningen hade varit önskvärda. Propositionen som i dag avhandlas snarast koncentrerar och befäster makten åt fåtalet. Detta är verkligen att beklaga. Herr talman! Det är trist att debatten runt propositionen om närvarorätt i kommunala nämnder polariserats till en debatt för eller emot fackföreningsrörelsen. Detta är ju faktiskt vad som skett av och till ute i bygderna, och sådana tendenser har också kunnat märkas här i dag i kammaren. Personligen tycker jag att det är att värna fackets integritet att avslå propositionen.

För mig är det som i dag avhandlas en principiell fråga av högsta valör. Det kan inte vara rimligt att i den representativa demokratin blanda in vissa kommunala personalgrupper och ge dem utökat inflytande i jämförelse med 23 andra personalgrupper i samma kommun, som skall hållas utanför. Herr talman! Jag vill också ta upp den jämförelse som Bertil Fiskesjö och flera andra snuddat vid. Det kan finnas anledning att erinra ytterligare en gång om att det ute i kommunerna mycket väl kan vara så att små partier samlar åtskilliga röster bakom sig men likväl — inte sällan på grund av taktiskt skicklig valkretsindelning — hålls utanför både fullmäktige och givetvis också styrelser och nämnder.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

Herr talman! Liksom för ett år sedan handlar skatteutskottets första betänkande om ett antal motioner från föregående riksmöte vilka rör alkoholpolitiken. I stort sett är det samma sorts motioner och i många fall också samma motionärer. Något som skiljer sig från föregående år är att socialutskottet i år föredragit att inte yttra sig över motionerna. Droppen urholkar stenen inte genom sin kraft utan genom att ständigt falla. Det tycks vara ett ledande ordspråk för en del motionärer, som återkommer varje år med sina krav. I några fall har det visat sig att trägen vinner, och resultatet i de fallen har blivit att alkoholpolitiken blivit något mindre krånglig. Som bekant har vi sluppit det löjliga och närmast genanta förbudet att sälja folköl i livsmedelsbutikerna under kvällar och helger. Butiksägarna och deras anställda slipper alltså nu att under dessa tider lägga skynken över ölbackarna. När det gäller de av många med rätta som synnerligen fåniga betraktade förbuden i den s.k. lex Öresund har det skett vissa uppluckringar i fråga om underhållning och försäljning. Med tanke härpå och på att problemet inte enbart berör oss utan också är en fråga för våra vänner danskarna har vi moderater tillsammans med utskottets folkpartister föredragit att avge ett särskilt yttrande i stället för en reservation vid behandlingen av de två motioner som berör lex Öresund. En annan fråga, som inte har varit föremål för motionsskrivande och därför inte heller tagits upp i detta utskottsbetänkande men som ändå motiverar en kommentar, är avslöjandet att vissa båtlinjer från beskattningssynpunkt betraktas som korta, trots att de är längre än andra, som har gynsammare beskattningsvillkor. Här har Skåne blivit klart diskriminerat, och självfallet måste bestämmelserna ändras, så att lika regler kommer att gälla för alla. I fråga om etablering av systembutiker har skatteutskottet i förra årets betänkande intagit en generösare attityd till en ökad etablering genom att understryka vikten av att man även tar hänsyn till kommunala önskemål. Detta omtänkande har redan återspeglats i en positivare inställning i Systembolagets styrelse. Vårt tidigare krav på rätt för varje kommun att få en systembutik kanske inte ligger så långt i fjärran som man tidigare fruktat. Den stora majoriteten alkoholkonsumenter är måttlighetsförbrukare, och det är ett självklart servicekrav att en systembutik skall kunna nås relativt bekvämt. När det gäller övrigt krångel i alkohollagstiftningen fäster vi en viss förhoppning till alkoholhandelsutredningen, som nyligen i ett delbetänkande tog upp frågor ägnade att förenkla reglerna för servering av och handel med alkoholdrycker. Bland dessa förenklingsförslag kan nämnas: Etablering av restauranger med alkoholservering skall inte behöva underkastas behovsprövning. När det gäller handel med öl i såväl partisom detaljledet föreslås att tillståndsprövningen slopas. Detta är inga revolutionerande förslag precis, det är dock små små steg i rätt riktning. Förutom när det gäller lex Öresund finns det moderata namn vid ytterligare fem särskilda yttranden. När man åker utomlands får man ta med sig hem en viss mängd obeskattade varor; det rör sig huvudsakligen om vin och sprit. Transportekonomiskt och inte minst ur den enskilde resenärens bekvämlighetssynpunkt medför det en avsevärd nackdel att flaskorna i fråga inte får inköpas på ankomstflygplatsen vid hemfärden. Eftersom Nordiska rådet uppmärksammar den frågan avvaktar vi resultatet av den tankemödan, innan vi kommer med några krav på ändringar av nuvarande bestämmelser. Vi anser också, liksom tidigare, att systembutikerna själva skall få avgöra om kundernas servicekrav motiverar lördagsöppet. Förbudet kom ju till i det högst vällovliga syftet att minska fylleriet. De positiva effekterna är mer påtagliga endast under sommarmånaderna och inte alls lika entydiga under resten av året. De negativa effekterna av en fast etablerad svart marknad måste också uppmärksammas. Vi anser som sagt att systembutikerna borde anförtros att själva besluta om lördagsöppet. I orter med flera butiker är det självfallet inte nödvändigt att alla har öppet. När det gäller mellanölet anser vi det fortfarande egendomligt att denna öltyp får säljas fritt nästan överallt utom i vårt land. Den i många stycken dåliga kvaliteten på dets.k. folkölet har medfört en kraftigt ökad försäljning av starköl, låt vara att ökningen på senare tid avstannat. I varje fall är knappast en ökning av starkölskonsumtionen särskilt positiv ur nykterhetssynpunkt. Detta förhållande bidrar till att vi anser att starka skäl talar för att mellanölet bör återinföras. Vår enda reservation, som vi för övrigt delar med utskottets folkpartister, gäller beskattningen av kvalitetsviner. Våren 1983 begärde riksdagen ett förslag från regeringen till successiv sänkning av skatten på kvalitetsviner för att göra dessa viner i mellanprislägena tillgängligare för en bredare allmänhet. Förebärande tekniska svårigheter vid utformningen av en ändrad dryckesbeskattning har finansministern förklarat att han inte är beredd att föreslå en sådan sänkning trots riksdagsbeslutet. Vi reservanter godtar inte ett sådant resonemang utan kräver, inte minst med tanke på värdet av att skapa en bättre dryckeskultur, att regeringen följer tidigare riksdagsbeslut och utarbetar ett förslag till ny beskattning av kvalitetsviner. Med det sagda, herr talman, yrkar jåg bifall till reservation nr 5.